Fru talman! Thage G Peterson talade om nödvändigheten av en helhetssyn i regionalpolitiken, och han lät då som en stabil talman. Jag delar helt och hållet hans uppfattning i denna fråga. När det gäller gruvföretagen vill jag säga som Hedlund ofta sade: Vänta och se! När det förslag som skall läggas fram slutligen har presenterats får vi bedöma hur gruvföretagen kommenterar sin framtid. Några talare har tagit upp ungdomsarbetslösheten. Min inriktning är att någon arbetslöshet inte skall förekomma bland personer i åldrarna upp till 24 år. Jag arbetar nu med ett sådant förslag. Jag tror att detta är väldigt viktigt. Men jag vill inte ha några förslag som går ut på att ungdomar skall arbeta halvtid och att alla skall in i offentlig sektor, utan jag vill se mitt förslag som en möjlighet för unga att få sin praktik inom de företag och områden där de framöver vill jobba och utbilda sig. Det är en långtgående målsättning, men den bör gå att resonera kring, och jag hoppas i det sammanhanget på en positiv opposition i riksdagen. Jag har blivit informerad om den s.k. Gotlandsmodellen, och jag skall erkänna att jag blev rätt positivt inställd. Det är en av de modeller som får diskuteras. Det pågår ett arbete inom regeringen, i fyrpartibyggruppen, som skall tala med parterna. Jag och Anne Wibble arbetar tillsammans för att vi skall ha den beredskap som behövs i ett läge där konjunkturen i och för sig mot slutet av 1992 och under 1993 kan stiga något men där produktiviteten utvecklas på ett sätt som gör att vi får befara en hög arbetslöshet även när tiderna blir bättre. Ulla Pettersson kan därför vid hemkomsten till Gotland säga att arbetsmarknadsministern är mycket mer positiv än en del andra här i kammaren. Vad Bo Holmberg säger är bra, men det blir ett fel i den socialdemokratiska politiken genom att ni vill ta bort den framtidstro som håller på att skapas i småföretagen i och med deras förhoppningar om att de skall få jobba på samma villkor som företag runt om oss. Vi måste ta den långsiktiga vägen, men ni är inte beredda att finansiera den, och det är synd.

Fru talman! Kent Carlsson har i en interpellation till socialminister Bengt Westerberg ställt en rad frågor som berör läkemedelskostnaderna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Eftersom Kent Carlssons frågor till stora delar blir besvarade genom regeringens förslag på läkemedelsområdet i årets budgetproposition, vill jag inledningsvis redogöra för dessa förslag. Läkemedelsförmånerna omfattar prisnedsatta och vissa kostnadsfria läkemedel, kostnadsfria förbrukningsartiklar vid vissa sjukdomar samt prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar för barn under 16 år. Vid köp av prisnedsatta läkemedel och livsmedel betalar i dag patienten den faktiska kostnaden, dock högst 90 kr., vid varje inköpstillfälle. Kostnaderna utöver detta belopp betalas genom sjukförsäkringen. Utgifter för läkemedel beaktas dessutom inom ramen för högkostnadsskyddet. Även under år 1991 har sjukförsäkringens utgifter för läkemedelsförmånerna fortsatt att öka i ungefär samma takt som tidigare, trots bl.a. höjda egenavgifter under senare år. Liksom tidigare bedöms ökningen till övervägande delen vara en följd av prisnivån på framför allt nytillkommande produkter. Inom läkemedelsområdet pågår en förändringsprocess med en rad olika inriktningar. I föregående års budgetproposition redovisade dåvarande socialministern att frågan om förutsättningar för ett överförande av kostnadsansvaret för läkemedel inom öppen hälsooch sjukvård till sjukvårdshuvudmännen snarast skulle utredas. Detta utredningsarbete har slutförts, och den förra regeringen har i prop. 1991/92:19 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen uttalat sig för att påbörja överläggningar med sjukvårdshuvudmännen om att träffa en särskild överenskommelse om ett sådant överförande med ett beräknat genomförande den 1 januari nästa år. Riksdagen har dock nyligen bifallit vad socialförsäkringsutskottet hemställt om i sitt betänkande nr 3. Utskottet har ansett att frågan inte bör avgöras separat utan behandlas skyndsamt i samband med den aviserade större översynen av hälso och sjukvårdens organisation och finansiering m.m. För närvarande pågår en genomgripande översyn av gällande läkemedelslagstiftning. Avsikten är att detta arbete skall utmynna i en proposition med förslag till ny läkemedelslag, som föreläggs riksdagen under våren 1992. En viktig utgångspunkt för utformningen av förslaget är att EG:s rättsregler på läkemedelsområdet skall beaktas. Detta innebär bl.a. att någon priskontroll inte längre kan ske i samband med just registrering av läkemedel. Den s.k. merkostnadskommittén har i uppdrag att göra en översyn av bl.a. systemet med läkemedelsförmåner för att skapa bättre rättvisa mellan olika grupper som har betydande kostnader till följd av sjukdom och handikapp. Utredningen beräknas vara slutförd under första halvåret 1992. Efter sedvanligt remissförfarande i fråga om utredningens betänkande kan en proposition föreläggas riksdagen tidigast i början av år 1993. Utformningen av det nuvarande förmånssystemet för läkemedel leder till effektivitetsförluster i användningen av läkemedel. Ersättningssystemet innebär att läkemedelsbehandling i den öppna vården är en praktiskt taget kostnadsfri behandlingsform för sjukvårdshuvudmännen och privatläkarna. Det finns inga ekonomiska incitament för läkaren att styra eller begränsa läkemedelsförskrivningarna så att försäkringsutgifterna hålls tillbaka. Förmånssystemet innebär bl.a. att konsumenten betalar en fast avgift vid varje inköpstillfälle, oavsett hur många och hur dyra läkemedel som förskrivs. Detta leder till att inte heller konsumenten blir särskilt kostnadsmedveten. Båda dessa svagheter i nuvarande förmånsregler leder till ett större och för samhället kostsammare läkemedelsuttag än vad som är nödvändigt. Mot bakgrund härav anser regeringen att förändringar i förmånsreglerna för prisnedsatta läkemedel är motiverade. Enligt regeringens budgetproposition bör reglerna för prisnedsättning ändras på så sätt att en avgift tas ut för varje förskrivet läkemedel vid ett inköpstillfälle fr.o.m. den 1 juli 1992. För det första läkemedlet bör nedsättning göras med hela det belopp som överstiger 90 kr. och för varje ytterligare förskrivet läkemedel som samtidigt inköps bör prisnedsättning göras med hela det belopp som överstiger 30 kr. Denna åtgärd beräknas minska försäkringens utgifter med sammanlagt ca 400 För att ytterligare begränsa försäkringens utgifter för läkemedelsförmåner förordar regeringen dessutom införande av ett system med referenspriser för läkemedel med generiska motsvarigheter fr.o.m. år 1993. Ett sådant system innebär att försäkringen efter avdrag för egenavgiften ersätter läkemedelskostnaden upp till ett s.k. referenspris, vilket motsvarar priset på det billigaste preparatet. Eventuellt kan detta referenspris sättas något högre än priset på det billigaste preparatet. Om konsumenten väljer ett dyrare preparat får denne -- utöver egenavgiften -- själv betala hela den del av kostnaden som överstiger referenspriset. Ett genomförande av ett referensprissystem beräknas minska försäkringsutgifterna med ca 400 milj.kr. per år. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till utformning av ett sådant system i en proposition till riksdagen under våren 1992. Det finns även andra svagheter i nuvarande system för läkemedelsförmåner, t.ex. vad gäller inköp av receptfria läkemedel. En viktig konsekvens av att vissa läkemedel gjorts receptfria är att konsumenten kan köpa dessa direkt på ett apotek utan att behöva besöka en läkare och att konsumenten skall svara för hela utgiften. Det finns dock i nuvarande system inget som hindrar att de receptfria läkemedlen förskrivs av läkare, vilket leder till att medlen blir omfattade av prisnedsättningen på läkemedel. Det är enligt regeringens bedömning nödvändigt att betona huvudprincipen att receptfria läkemedel inte skall omfattas av förmånssystemet för läkemedel. Regeringen är dock medveten om att det krävs vissa avsteg från denna princip, främst av medicinska skäl. fr.o.m. den 1 juli 1992 kommer vissa receptfria läkemedel att undantas från bestämmelserna om prisnedsättning på läkemedel. Denna åtgärd beräknas minska försäkringsutgifterna med ca 60 milj.kr. per år. Sammanfattningsvis innebär de föreslagna ändringarna i förmånssystemet för läkemedel en total årlig minskning av försäkringens utgifter med ca 860 milj.kr. EG:s regler rörande priskontroll på läkemedel träder i kraft för Sveriges vidkommande. De reglerna innebär att den nuvarande modellen för priskontroll på läkemedel måste slopas. Den nu gällande modellen är att ett läkemedel för att bli registrerat av läkemedelsverket och därmed få säljas måste uppfylla kravet i läkemedelsförordningen på att priset skall vara skäligt. Priset åsätts efter förhandlingar mellan fabrikanten och Apoteksbolaget. Enligt EG:s regler får dock priset inte vara ett villkor för registrering av läkemedel. Med anledning härav bör följande ordning gälla fr.o.m. år 1993. Regeringen bör inhämta ett bemyndigande av riksdagen att besluta om vilka läkemedel som skall kunna omfattas av förmånssystemet. Om t.ex. en fabrikant önskar att ett läkemedel skall omfattas av sjukförsäkringen måste medlet åsättas ett pris som försäkringen täcker. Detta innebär att en förhandling krävs om det pris som försäkringen skall ersätta. Regeringen avser att närmare behandla denna fråga i anslutning till propositionen om ny läkemedelslag. Vidare har regeringen i budgetpropositionen aviserat en översyn av avtalet mellan Apoteksbolaget och staten, som löper med en automatisk förlängning i femårsperioder om det inte sägs upp, mot bakgrund av de förändringar som sker internationellt och med anledning av Sveriges anslutning till den gemensamma marknaden. Regeringen har för avsikt att inom kort tillsätta en utredning som skall belysa och ge förslag till eventuella ändringar i bolagets uppgifter. Jag övergår nu till Kent Carlssons direkta frågor. 1. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att lägga fram förslag till förändring av läkemedelsförsäkringen som skapar verklig priskonkurrens för icke-patenterade läkemedel, så att staten och medborgarna kan tillgodogöra sig den möjliga besparingen inom läkemedelsområdet. Svaret är ja. I regeringens budgetproposition läggs fram förslag med denna innebörd. För de läkemedel där patenttiden gått ut kommer fri konkurrens att råda. 2. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att i så fall tillåta fri prissättning för läkemedel där generisk konkurrens är möjlig. Svaret är ja. För de läkemedel där det finns generiska motsvarigheter kommer försäkringen i princip enbart att täcka kostnaden för det billigaste preparatet. 3. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att föra över ansvaret från Apoteksbolaget till läkemedelsverket för att förhandla fram låga men skäliga priser för den forskande industrin vad gäller patenterade läkemedel. Som jag tidigare nämnt är det inte möjligt att i ett EG-perspektiv bibehålla dagens regler om att ett skäligt pris skall vara ett villkor för att ett läkemedel skall registreras av läkemedelsverket. I det förslag till ny läkemedelslag som regeringen skall förelägga riksdagen senare i vår kommer denna bestämmelse inte att finnas med. I de fall en läkemedelsfabrikant önskar att ett preparat skall omfattas av statens läkemedelssubvention, skall ett pris bestämmas efter förhandlingar. Denna prisförhandling som försäkringen täcker blir alltså helt frivillig. Om det blir Apoteksbolaget som rent praktiskt kommer att svara för förhandlingarna med läkemedelsindustrin eller om detta skall fullgöras av läkemedelsverket eller riksförsäkringsverket återstår ännu att ta ställning till. 4. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att fullfölja avtalet med Landstingsförbundet om en överföring av pengarna för läkemedelsförsäkringen till landstingen. Som jag tidigare framhållit har riksdagen beslutat att frågan skall behandlas i samband med den aviserade större översynen av hälso och sjukvårdens organisation och finansiering. 5. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att utforma en ny läkemedelsförsäkring som baserar sig på de länsvisa läkemedelskommittéerna. Av det jag hittills redogjort för framgår att regeringen inte har funnit anledning att föra fram ett sådant förslag. Jag vill ändå framhålla att jag anser att läkemedelskommittéernas arbete har varit och är av mycket stort värde. Det är angeläget att finna former för att stödja och utveckla deras verksamhet. Svaret är att regeringen inte nu avser att lägga fram ett sådant förslag. Det kan däremot inte uteslutas att den av regeringen föreslagna utredningen om Apoteksbolagets roll efter år 1995 kan komma fram till att en sådan lösning är lämplig. Regeringen återkommer i så fall till denna fråga. 7. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att i förhandlingar med EG biträda förslag om möjligheter att förlänga patenttiden för nya läkemedelssubstanser med extra långa utvecklingstider och de substanser som är avsedda för svåra och ovanliga sjukdomstillstånd. Svaret är ja. Dessutom kan jag nämna att den Europeiska patentorganisationen, EPO, i december beslutade om en ändring i den europeiska patentkonventionen, som tar sikte på en förlängning av patenttider bl.a. för läkemedel. Inom regeringskansliet bereds nu frågan om ratificering av denna och konsekvenser för lagstiftningen. 8. Kent Carlsson frågar om regeringen avser att låta göra en fristående översyn av Apoteksbolaget med avseende på verksamhetens effektivitet och möjligheter att på affärsmässiga grunder kunna överleva vid inträdet på en mindre reglerad EG Som jag inledningsvis nämnde har regeringen i budgetpropositionen aviserat att den avser att inom kort tillsätta en utredning med uppgift att belysa Apoteksbolagets roll efter år 1995 när avtalet mellan staten och bolaget löper ut. Denna översyn skall göras bl.a. mot bakgrund av Sveriges inträde i den gemensamma marknaden. Med detta, fru talman, hoppas jag att jag besvarat

Fru talman! Jag vill först säga att Kent Carlsson har tagit flera viktiga initiativ på läkemedelsområdet. Jag lyssnade på en hearing som anordnades här i riksdagshuset -- för övrigt en mycket välbesökt hearing -- och som leddes av Herbert Söderström. Det är viktigt att ha kunniga utfrågare för att komma igenom ytligheter och mummel i texterna. Det gjorde att man på kort tid fick ett djupperspektiv på de här frågorna. Vi har från socialutskottets sida förstått att vi kommer att möta läkemedelsfrågorna under denna period. Vi har över huvud taget försökt driva en linje, som fru talmannen skrev om i Dagens Nyheter, som innebär att propositioner och motioner skall läggas fram snabbare, så att man kan fördjupa sig i viktiga frågor och kan anordna hearingar och uppföljningar. Det finns ett mycket stort intresse i utskottet av att jobba på det sättet. Vi har läkemedelsfrågorna på dagordningen för att kunna ägna mer tid åt dem. Jag blev överraskad över att det kom så mycket kritik mot detta förslag från alla håll och kanter. Industrin kritiserade det, läkarna och handikapporganisationerna tyckte inte om det. Jag undrar då om man skall lägga fram ett förslag av den här karaktären. Det socialdemokratiska alternativet är att hålla fast vid linjen att det skall göras besparingar i systemet, men vi önskar att det gjordes en prövning av om det var möjligt att lägga fram andra och bättre förslag för att nå samma resultat. Nu ger Bo Könberg signaler till industrin på ett viktigt område, men jag tycker att man skulle ha förhandlat sig fram till förändringar och inte bara släppa i väg ett antal bollar. Det är möjligt att man kan få in -- det kom fram tydligt vid hearingen -- samma summa pengar utan att införa ett referenssystem, som i varje fall läkarkåren fortfarande är oroad över. Anders Milton, som är ordförande i Läkarförbundet, hörde av sig till mig och undrade om sista ordet var sagt. Min fråga till Bo Könberg är: Är det värt att köra igenom de två förslagen trots ett sådant här motstånd? Eller finns det utrymme i regeringen för initiativ till att inte nu skynda fram förslaget om 90 30-30? Jag hörde under hearingen att regeringen inte kan redovisa varifrån man har fått summan 400 milj.kr. Den är antagligen tillyxad. Jag skulle bli glad om Bo Könberg kunde tala om vem som har räknat fram den summan. Detta handlar också om patenttider, att skärpa konkurrensen i systemet, utveckla oberoende information och återuppta förhandlingar mellan Landstingsförbundet och staten. Bo Könberg vet lika väl som jag att man tycker att det är bra att ha ett system där distriktsläkaren sitter och skriver ut piller och man skickar räkningen till staten. Det har fått helt andra effekter på sjukhussidan när landstingen också får öppna plånboken när räkningen skrivs ut. Varför har man släppt detta, liksom att man skulle kunna ta ut mer effekter av läkemedelskommittéerna och det nya chefsläkaransvaret? Är Bo Könberg öppen för dessa tankegångar? Skulle han kunna tänka sig att man inte nu fattar beslut enligt budgetpropositionen i den ena delen, utan att man går in i en djupförhandling om att ha kvar samma målsättning när det gäller ekonomin och att spara pengar? Sedan kan man komma med andra förslag, som är i bättre harmoni med både industrins, läkarnas och handikapporganisationernas önskemål.

Fru talman! Jag tycker för min del inte att de två senaste inläggen vederlade mitt försök till analys och beskrivning av vad talarna stod för. Men jag skall ta upp några av de punkter som nu har berörts i de senaste inläggen. Det är så, Bo Holmberg, att det finns en hel del kritik mot förslaget, framför allt, skulle jag vilja säga, från läkemedelsindustrin. Förslaget är inte så komplicerat -- det är mycket enkelt i sin grundtanke. Det handlar om att vi gemensamt har bestämt att vi gemensamt skall betala en betydande del av läkemedelskostnaderna, och vi gör det av skäl som har att göra med den generella välfärdspolitiken. Om då de som skriver ut läkemedlen inte har något som helst ekonomiskt incitament att välja en likvärdig men billigare vara fungerar inte marknaden på normala villkor. Då säger vi oss, mot bakgrund av bl.a. erfarenheter från andra håll, att om det är fråga om identiska preparat skall den samhälleliga försäkringen bara betala det billigaste läkemedlet. Att hitta på många argument mot ett sådant system kräver, tycker jag, en betydande kreativitet och uppfinningsrikedom. Den praktiska utformningen av systemet kommer vi naturligtvis att berätta om senare när vi förelägger riksdagen förslaget. Nu har vi tillsatt en genomförandegrupp med folk som kan de här frågorna från läkemedelsverket och från Apoteksbolaget och med representanter från den svenska läkemedelsindustrin etc., för att ta fram de praktiska förslagen. Jag är övertygad om att de som sitter i den kommer att hjälpa till att få fram ett förslag som är bra. Men jag måste säga att det förvånar mig att Kent Carlsson och Bo Holmberg protesterar mot den grundläggande tanken. Till Kent Carlsson skulle jag, mot bakgrund av den reflexion jag nyss gjorde, vilja ställa frågan: Vad är det för fel på den tanke som jag nyss beskrev? Kent Carlsson har i sitt första inlägg nämnt två invändningar mot den. Den ena är att det är en engångseffekt. Jag tror inte att han menar att det är en engångseffekt utan att han menar att det belopp man uppnår ligger kvar ett antal år framåt i tiden men inte blir större och större. Det är i och för sig tråkigt om det inte blir större, men det är ju inte så illa, fru talman, om den nuvarande regeringen har lagt fram ett förslag som engångsmässigt sparar minst 400 milj.kr. om året under ett antal år framåt i tiden. Det orkade inte den förra regeringen med, och Kent Carlsson var ju kritisk mot att den förra regeringen och partivännerna misslyckades med det. Den andra invändningen är att alla de andra företagen lägger sig på samma nivå och att det därför blir svårt för mindre och medelstora företag att komma in på marknaden. Det kan möjligen bli så, men framför allt blir det på den punkten på intet sätt sämre än i nuläget -- tvärtom. Jag är övertygad om att Kent Carlsson håller med mig om det. Vad han gör är att försöka ställa upp ett i stora delar okänt motalternativ, även om han ägnat många sidor åt det i sin interpellation, mot ett praktiskt och konkret förslag. Både Bo Holmberg och Kent Carlsson har tagit upp frågan om den andra besparing som ligger i regeringens förslag, nämligen att man i framtiden skulle få betala 90 kr. för det första läkemedlet och, om det är fler, 30 kr. för följande. De föreslår i stället att man höjer avgiften per recept från 90 kr. till 100 kr. oavsett hur många preparat som finns med på det. Man kan göra så också. Skälet till att vi inte har valt den modellen är att vi tror att vi skall införa ett mindre incitament för att inte önska sig alltför många läkemedel på samma recept. Inom ramen för den generella välfärdspolitiken, inom ramen för högskostnadsskyddet -- i år 1 500 kr. per år, som täcker såväl besök hos läkare och annan sjukvårdspersonal som läkemedel -- inför vi en viss stimulans till att inte tycka att det är bra att lägga på ytterligare tre, fyra eller fem poster när man ändå går till doktorn och får ett recept. Det är små styrmedel, men de får ändå effekter i rätt riktning, till skillnad från det alternativförslag som nu framförs. I bägge inläggen har det frågats om vi inte kan tänka oss någon helt annan modell. Mitt svar är att vi har prövat de här modellerna och tycker att vi har landat på den bästa. Men skulle någon framföra övertygande argument om att det finns ett ännu mycket bättre system, får man väl titta på det, i utskottet och på andra sätt, när de här frågorna diskuteras. Det är alldeles utmärkt, tycker jag, att ordföranden i socialutskottet aviserat att man skall sätta sig in i de här frågorna och ha en hearing om dem. Jag är relativt säker på att många i utskottet kommer att komma fram till att ett system av den art som vi har skissat i budgetpropositionen är det bästa systemet för att uppnå de mål som vi, såvitt jag kan förstå, ändå är överens om, trots att frestelsen att säga nej och vara i opposition har tagit överhanden hos två så kloka personer som Kent

Fru talman! Göran Persson har frågat mig om jag kommer att slutföra arbetet med ett ökat kostnadsansvar inom de areella näringarna eller om de synpunkter som Lantbrukarnas riksförbund har angivit kommer att vara vägledande för det fortsatta arbetet. I regeringsförklaringen anges att naturvården ges en central roll i miljöpolitiken och att den biologiska mångfalden skall värnas. En självklar utgångspunkt i regeringens politik är att en hög ambitionsnivå skall gälla i arbetet med att skydda värdefull natur som våra urskogar, hagar och våtmarker. Riksdagen uppdrog genom 1991 års miljöpolitiska beslut åt regeringen att utreda bl.a. hur en princip kan utformas där förvaltande av naturen och den biologiska mångfalden blir ett normalt inslag i verksamheten och i princip inte förutsätter statliga bidrag. Arbetsgruppen för naturvårdshänsyn har utrett bl.a. den frågan. Jag har inhämtat att arbetsgruppen har avslutat sitt arbete och att den avser att överlämna sitt betänkande inom kort. Arbetsgruppen kommer enligt vad jag har inhämtat bl.a. att redovisa överväganden om åtgärder för att på olika sätt precisera och konkretisera nuvarande regler om naturvårdshänsyn inom de areella näringarna skogs och jordbruk. Enligt uppgift kommer arbetsgruppen att avstå från att göra slutliga ställningstaganden. Skälet till detta är enligt gruppen att de grannlaga avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen lämpligast bör göras i kommittéer med inslag av parlamentariker. De kommittéer som arbetar med de aktuella frågorna är miljöskyddskommittén (dir. Mitt svar till Göran Persson är därför att jag kommer att föreslå regeringen att arbetet med frågan om hur principen om ett ökat kostnadsansvar skulle kunna tillämpas inom de areella näringarna bör slutföras inom ramen för de nyss nämnda parlamentariskt sammansatta kommittéerna med arbetsgruppens modeller för ökad naturvårdshänsyn som underlag.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till frågan är att jordbruksutskottet tog ett initiativ där man utgick ifrån den besvärliga situation som råder inom naturvårdens område. Det finns stora akuta skyddsbehov. Samtidigt konstaterar man att staten med budgetmedel skulle lösa skyddsbehoven. Den vägen är om inte förbrukad så näst intill förbrukad. Det går inte att komma så mycket längre på den vägen. Årets budgetproposition och finansplan understryker att denna utveckling har fortsatt. Man måste hantera det här på något sätt. Från utskottets sida säger man att man mot denna bakgrund tycker att det är rimligt att man tittar på hur de areella näringarna skall kunna ta ett ökat ansvar när det gäller naturvårdshänsyn. Man enade sig om detta och gav regeringen i uppdrag att titta på detta. Vad man egentligen har gjort är att man för de areella näringarna börjar tillämpa samma typ av resonemang som man har gjort för andra sektorer i samhället. Polluter pays principle, dvs. att förorenaren skall betala, har vi diskuterat och stridit kring med en lång rad ägarintressen inom industrin, energiproduktionen och trafiken. Successivt har vi fått dem att acceptera. På detta område infinner sig alltmer av konsensus, inte bara i vårt land utan även internationellt. Det tycker jag är bra. Här har vi en framgångsväg. Mot denna bakgrund borde man pröva om vi inte skulle kunna flytta fram näringarnas ansvar för naturvårdshänsyn. Man gav det uppdraget, det utskottsinitiativet. Jag har i min hand fått en skrivelse som Lantbrukarnas riksförbund har sänt ut till landets skogsägare. Man skriver följande: ''Viktigast för oss markägare är kanske avsikten att skriva in ett skydd för ägandet i grundlagen. Det har LRF krävt länge eftersom det i den förra regeringen fanns krafter som ville att det allmännas rätt skulle gå före den enskildes. Man ville av t.ex. naturvårdsskäl kunna begränsa rätten att bruka marken utan ersättning till markägaren. Med ett grundlagsskydd kan sådana tendenser stävjas.'' Detta citat visar på den intressemotsättning som finns. Ägar och producentintresserna ser det här som en kostnad, medan naturvårdsintressena tycker att det är rimligt att man inte skall få fördärva de naturgivna förutsättningarna och att man inte nödvändigtvis skall betalas för att man avstår från att fördärva. Denna konflikt finns. Det här är intresseorganisationens uppfattning utifrån sitt eget perspektiv. Med tanke på de nära band som finns mellan intresseorganisationen och miljöministern tycker jag att det var intressant att få belyst var arbetet sker just nu i den aktuella kommittén. Nu har jag fått svaret. Även om jag har tackat för det, så är det en besvikelse i den meningen att det faktiskt rymmer en reträtt ifrån miljöministerns sida. Tidigare sades i direktiven till gruppen att man skulle göra avvägningar mellan intrångsersättning och naturvårdshänsyn. Nu säger miljöministern att det här jobbet är så grannlaga att det skall slutföras i det pågående kommittéarbetet som rymmer parlamentariker. Därmed lyfter miljöministern ut frågan från miljödepartementet till näringsdepartementet i skogsbruksfrågorna, till jordbruksdepartementet i jordbruksfrågorna och troligen till justitiedepartementet i grundlagsfrågorna. Den i regeringen högste ansvarige för naturvårdsfrågorna som fick riksdagens mandat att se på hur man skall kunna hävda naturvårdens intresse gentemot producentintresset låter nu dessa frågor gå vidare till andra departement utan en principiell redovisning av miljödepartementets uppfattning. Det kan vara en konsekvens av att Olof Johansson har att ta en lång rad hänsyn i den regering där han arbetar. Det förstår jag givetvis också. Men med tanke på att centern vill framställa sig som ett grönt parti där naturvårdsfrågorna har en central betydelse, vore det intressant att höra miljöministerns principiella syn på avgränsningen och avvägningen mellan intrångsersättningar och naturvårdshänsyn, mellan näringarnas intressen och naturvårdens intressen. Var står miljöministern i dessa frågor? Kommer detta att från regeringens sida på något sätt delges de kommittéer som nu arbetar eller skall man lyfta in detta utan den typen av principiell utgångspunkt i kommittéerna? De starka intressena, producentintressena, är oerhört väl representerade där, och det vet Olof Johansson. Det här är en mycket viktig fråga för naturvårdens del. Det vore bra om Olof Johansson här kunde utveckla sin principiella syn.

Fru talman! Det är bra att Göran Persson begär besked. Jag skall ge honom ett besked som den socialdemokratiske miljöministern gav inför riksdagen i en debatt som föregick tillsättandet av den interdepartementala arbetsgruppen. I riksdagens protokoll från den 3 juni 1991 sägs följande: ''Hur viktiga delar av dessa målsättningar'' ''skall förverkligas skall nu diskuteras i den skogspolitiska utredningen, i miljölagstiftningskommittén och även i den uppföljning som skall göras av den livsmedelspolitiska omställningen. Andra frågor behöver däremot diskuteras ytterligare, och regeringen kommer därför redan på torsdag att tillsätta en interdepartemental arbetsgrupp som skall utreda hur principen om ett ökat kostnadsansvar kan få större tillämpning inom de areella näringarna.'' Det var förutsatt av den regering som Göran Persson själv tillhörde att arbetet skulle kunna bedrivas på det här sättet. Det är precis vad vi gör. Däremot har vi varit vänliga nog att inte avskaffa den interdepartementala arbetsgruppen. Det skulle vi också ha kunnat göra om vi hade ansett något annat. Jag tycker dock att det är värdefullt att de olika konkretiseringar och modeller som nu läggs fram i den gruppens arbete kommer de olika utredningarna till del, inkl. äganderättsutredningen som den kallas. Låt mig i det sammanhanget säga att vi har, vilket Göran Persson väl vet, en bevakning av direktiv i olika avseenden. I direktiven till utredningen om utvidgat skydd för grundläggande fri och rättigheter samt ökade möjligheter till domstolsprövningar, normbeslut och förvaltningsbeslut, dvs. äganderättsutredningen, sägs följande: ''Det är ofrånkomligt att vissa inskränkningar i äganderätten måste få göras. Även andra ingrepp och befogenhetsinskränkningar än expropriation, t.ex. med avseende på naturvård och fysisk planering måste givetvis också i framtiden vara tillåtna.'' De här synpunkterna är i och för sig ganska självklara, men eftersom debatten förs från litet andra utgångspunkter, har jag velat läsa in dem till kammarens protokoll. Det är väl inte första gången i historien en intresseorganisation som LRF uttrycker saker för att värva medlemmar. Jag visste inte tidigare om det här brevet. Jag har inte så stark anknytning som Göran Persson att jag hade haft tillfälle att läsa det före honom. Men nu har jag inskaffat brevet och ser att det är ett medlemsvärvningsbrev, där man åberopar olika fördelar som är förenade med att vara medlem i LRF. Det må man väl också få göra. Man kammar också hem -- som det brukar heta -- en del framgångar, och det brukar ju intresseorganisationer kunna göra. Det har hänt på andra håll, som Göran Persson vet, så det är inte unikt för den här organisationen. Det här är ett stort område med mycket betydande kostnadskonsekvenser. I det korta perspektivet handlar det om individer och företag. I det långa perspektivet gäller det i hög grad de värden som vår gemensamma natur och miljö representerar och som vi tyvärr prissätter litet för dåligt i dagens system. Det är viktigt att man mobiliserar så många människor som möjligt i detta arbete. Då skall man inte bara förutsätta, Göran Persson, att man på den ena sidan har producenter och skogsägare som egentligen är emot allting som kallas bra naturvård. Det är inte så och skall inte vara så. De visar ofta betydande hänsyn på det här området och en betydande vilja att lära sig mer om hur man skyddar den biologiska mångfalden. Jag råkar i min hand ha en uppgift om det deltagande som kampanjen om rikare skog, som skogsvårdsstyrelsen har dragit i gång, har mobiliserat i det studieförbund som jag har närmaste anknytning till, Studieförbundet Vuxenskolan. Man har där 25 000 studiecirkeldeltagare som deltar i detta kunskapsinhämtande. Jag tycker alltså att Göran Persson skall ha hoppet kvar inför framtiden. Jag är övertygad om att det är viktigt att man konfronterar de modeller som arbetsgruppen nu lägger fram med det som Göran Persson litet nedlåtande kallar producentintressena. De skall nämligen vara med, och vi är beroende av varandra. Vad sedan beträffar frågan hur vi exakt kommer att utforma framtidens regelsystem på det här området framgår det redan av interpellationssvaret, som ju Göran Persson har läst i förväg, att det handlar om ett ökat naturvårdsansvar.

Herr talman! Anknytningen till LRF kan vi diskutera. Jag tror att Olof Johansson har svårt att vara trovärdig när han hävdar att min anknytning till LRF är starkare än hans. Det får åhörarna bedöma. Däremot är det viktigt, tycker jag, att göra klart att de intresseorganisationer som här uttalat sig och agerat har gjort det också med stöd av regeringskonstellationens starkaste parti, som i den debatt som föregick utskottsinitiativet oerhört tydligt markerade äganderättens klara försteg framför naturvårdshänsynen. Nu är jag glad för att Olof Johansson faktiskt, som jag tycker, gjorde en tydlig principiell markering, där han tog avstånd från det enkla, ytliga partsintresset, som ibland på naturvårdens område tar sig en del förskräckande uttryck. Det finns naturligtvis, som vi alla känner till -- och det är en självklarhet -- oerhört seriösa både jordbrukare och skogsägare, som tar det här på djupaste allvar. Det finns också, som vi även känner till, en stor grupp som inte gör det. Naturvårdsverkets senaste redovisning av hänsynsreglerna för skötseln av skog visar att det i det avseendet finns mycket kvar att önska. Det är då viktigt hur miljödepartementet agerar när det gäller att hantera de ökade kraven på de areella näringarna. De direktiv som Olof Johansson nämnde i den riksdagsdebatt som han åberopar följdes sedan av ett direktiv inom regeringskansliet till arbetsgruppen vilket skulle resultera i att miljödepartementet skulle få ett underlag för att göra ett principiellt ställningstagande. Detta skulle sedan meddelas de sittande utredningarna, som arbetar inom andra departement än det som Olof Det är just det principiella ställningstagandet som jag efterlyser och som Olof Johansson nu låter gå ifrån sig i och med att han säger att arbetet får slutföras i de andra grupperna. Det framgår av direktiven det var meningen, och även den socialdemokratiska intentionen, att man först skulle knyta ihop den interdepartementala arbetsgruppens resonemang i miljödepartementet, för att sedan skicka det hela vidare till de pågående utredningarna. Nu avstår man från det, och däri kan ligga en risk. Jag tar dock Olof Johanssons uttalande till intäkt för att han delar min principiella uppfattning att vi kommer att få ställa hårdare krav på de areella näringarna, om vi skall klara naturvårdshänsynen i ett läge där vi samtidigt upplever att budgetmedlen inte växer till i den takt som är nödvändig. Mot denna bakgrund skulle det, Olof Johansson, vara intressant att få veta när Olof Johansson tror att vi kan ha ett besked från de aktuella kommittéerna om hur de ser på de areella näringarnas kostnadsansvar i detta sammanhang. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av att Olof Johansson strax skall skriva under en internationell konvention om biologisk mångfald, som faktiskt berör just detta arbetsområde.

Herr talman! Det här blir en fråga som vi får återkomma till, Olof Johansson. Jag tror att vi kommer att få leva med den här diskussionen under något år framöver, minst, därför att den är politiskt infekterad och fylld av motsättningar, intressekonflikter. Jag har ställt interpellationen mot bakgrund av att mycket starka intressen nu, som de säger, vädrar morgonluft när de har fått den regering de vill ha. Då är det bra om regeringen i det här sammanhanget gör tydliga markeringar till förmån för naturvårdens intressen. Det starkaste partiet i den nuvarande regeringen företräddes i debatten, när utskottsinitiativet togs, av en person som uttryckte sig på följande sätt: ''Det är väl känt att vi moderater slår vakt om enskilt ägande. Vi vill uppmuntra och stödja de människor som vill ta ansvar, som vill äga och förvalta. Vi reagerar därför när majoriteten uttalar att markägaren och företagaren skall ta sin del av det ekonomiska ansvaret för att säkra skyddsvärda områden. Det är ett ingrepp mot privat egendom och en kränkning av äganderätten.'' bDet är de krafterna som Olof Johansson regerar ihop med och skall hantera. Därför är det värdefullt, om vi av och till kan få en precisering av miljöministern hur de här frågorna så att säga vägs av i regeringen. Det var därför jag ställde interpellationen. Nu tycker jag i dag att Olof Johansson har varit tydlig i den meningen att han faktiskt står för naturvårdsintresset och inser att det kommer att innebära att ägarintressena får släppa till en del insatser för att leva upp till naturvårdens krav. Det är bra. Där kan Olof Johansson räkna med en ganska stabil riksdagsmajoritet, så där står han också stark inom regeringen när förhandlingarna skall föras. Det finns som bekant numera en hemlig lista. Vad som står på den vet inte vi andra, men Olof Johansson vet det, och det är väl en lång rad förhandlingar som skall föras utifrån den listan. När det kommer till naturvårdens områden, utgå då ifrån att det finns en stark riksdagsmajoritet för skärpta krav! Vad beträffar den biologiska mångfalden och konventionen som skall tas på Riokonferensen är det nödvändigt för Sveriges del, om vi skall vara trovärdiga, att vi själva har flyttat fram våra positioner. Också i det sammanhanget finns det en stabil riksdagsmajoritet. Utnyttja den och ta initiativ, lägg fram förslag! Det är viktigt. Olof Johansson skall veta -- även centerpartiet, skall jag säga -- att många följer det här arbetet, inte minst naturvårdens organisationer. Olof Johansson började sin första replik med att säga att han står fri från intresseorganisationerna som utgår ifrån att nu skall skördetiden komma, i den meningen att man skall ha betalt för att inte fördärva. Den deklarationen skall vi komma tillbaka till och hänga upp vårt agerande på i fortsättningen. Jag tycker att det är en framgång, om vi kan hålla den linjen. Det skall vi försöka att samverka omkring.
Herr talman! Nu var Göran Persson så vänlig här på slutet att jag nästan inte kände igen honom. Jag vill bara komplettera min tidigare framställning med en tidsangivelse som jag glömde bort att ge i förra repliken. Skogspolitiska kommittén har fått tilläggsdirektiv. Där finns också en viss framflyttning av uppdragets redovisning, men det är bara till den 1 september 1992, så det faller väl inom ramen för det här året, som Göran Persson talade om. Jag tror att den här debatten kommer att leva vidare och föras i allt vidare kretsar. Så där är vi överens. Partier har måhända litet olika attityder, lägger tyngdpunkter på litet olika sätt, och det är viktigt att avvägningarna kommer fram. Möjlighet att göra avvägningar får man i och med att arbetsgruppens förslag och modeller lämnas över till de tre nämnda utredningarna. Låt mig också säga, bara som en påminnelse om den riksdagsdebatt som ägde rum förra gången, att dåvarande ordföranden i jordbruksutskottet, numera jordbruksminister, hade en replik i det sammanhanget.

Herr talman! På inbjudan av Mexicos regering deltog jag som representant för den svenska regeringen vid undertecknandet av fredsavtalet för El Salvador den 16 januari 1992 i Mexico. Endast ett fåtal inbjudningar hade utfärdats till utomregionala regeringar. Förutom den svenska regeringens företrädare var också den franske ministern för mänskliga rättigheter samt representanter för bl.a. Norge närvarande. Den spanske regeringschefen, Felipe Gonzalez, företrädde tillsammans med presidenterna i Mexico, Colombia och Venezuela de fyra länder som utgjorde den s.k. vängruppen till stöd för medlingsinsatserna genom FN:s generalsekreterare. Dessutom deltog den nye generalsekreteraren i FN, Boutros Ghali, de övriga fem presidenterna i Centralamerika samt den amerikanske utrikesministern James Baker. Kyrkor och enskilda organisationer, som aktivt bidragit med humanitära insatser under det tolv år långa inbördeskriget, var rikt representerade. Vid ceremonin talade samtliga närvarande statschefer. De underströk särskilt den ovanliga och aktiva roll som den avgående generalsekreteraren i FN, Pérez de Cuellar, har spelat för att medla i inbördeskriget. Grunden för dennes insats var det regionala fredsavtal som undertecknades i Esquipulas, Guatemala, i augusti 1987. Den nye generalsekreteraren markerade genom sitt tal och sin närvaro att han själv till fullo vill fullfölja FN:s roll i El Salvador och Centralamerika. Av personliga skäl kunde tyvärr Pérez de Cuellar inte själv närvara vid detta historiska tillfälle. Anledningen till att Sverige inbjöds att delta i ceremonin var vårt aktiva politiska och ekonomiska stöd till fredsprocessen alltsedan den inleddes år 1984. Särskilt aktiva har vi varit i vårt stöd till generalsekreterarens medlingsinsatser. Låt mig här bl.a. nämna vårt finansiella stöd till en rad sonderande samtal om åtgärder och reformer med anknytning till de mänskliga rättigheterna. De konkreta förslag som därvid utarbetades utgör nu en del av fredsavtalet. Till bilden hör också de svenska enskilda organisationernas mycket omfattande och aktiva humanitära hjälpinsatser under inbördeskriget. Sammanlagt har svenska regeringen genom SIDA och multilaterala organ anslagit omkring 200 milj.kr. till sådana ändamål och för utvecklingsinsatser. Efter samtal med företrädare för de olika parterna är jag övertygad om deras beslutsamhet att fullfölja avtalet i alla dess delar. De närmaste nio månaderna blir avgörande för om fredsavtalet skall bli framgångsrikt.

Det vore ett grundskott mot fredsavtalet och den fortsatta fredsprocessen i Centralamerika om omvärldens intresse för utvecklingen i El Salvador nu skulle tonas ner. Fredsavtalet är inte liktydigt med fred. Extrema kretsar, som känner sina snäva intressen hotade, kan på olika sätt försvåra dess genomförande. Ett intensivt arbete återstår nu för att förverkliga fredsavtalet och för att med fredliga medel undanröja de sociala och ekonomiska orättvisor som låg till grund för inbördeskriget. Sverige kan inom kort förväntas ta ställning till olika framställningar om biståndsinsatser. Vid samtal med företrädare för FN och de båda parterna har jag klargjort att Sverige är berett att stödja sådana insatser och att dessa skall utformas så att de aktivt bidrar till försoning, stärkande av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Konkreta insatser kan avse återvändandeprogram för flyktingar, stöd till demobiliserade, övervakningsinsatser genom FN och program till stöd för social och ekonomisk återuppbyggnad av landet. Enskilda organisationer förväntas även fortsättningsvis spela en framträdande roll.

Herr talman! Jag vill ge en eloge till Alf Svensson för hans engagemang och närvaro i El Salvador, liksom för det uttalande han gjorde här. Avtalet är löftesrikt, och det är frukten av en lång och uppoffrande demokratisk frihetskamp, understödd av en aktiv internationell opinion. 75 000 människor har ju dött, och en miljon har blivit flyktingar i den tragiska kampen. Många av våra vänner har stupat. Jag tänker särskilt på MNR:s ''utrikesminister'', Héctor Oquel , som har besökt Sverige flera gånger. Han kidnappades i Vi som har tagit del i den internationella opinionsbildningen kring Centralamerika -- och det är många i detta land; inom kyrkor, fackföreningar och det socialdemokratiska partiet -- har ofta fått utstå kritik för vår solidaritet och vårt ställningstagande för folkrätten och mot utländsk aggression. Den kritiken har kommit från Reaganadministrationen men också från högern i detta land. Vi minns spott och spe som vi har fått utstå för det engagemanget. Folkrätt och mänskliga rättigheter måste ju gälla överallt och för alla folk, oavsett var de bor och vilken hudfärg de har. Därför är det viktigt att Alf Svensson har gjort det här uttalandet om att Sverige solidariskt har arbetat i mer än ett årtionde för detta resultat som nu har uppnåtts. Det är ett erkännande av den internationella solidaritetens betydelse. Nu kommer jag till min fråga. Jag skulle gärna vilja veta om Alf Svensson kunde se till att hans moderata regeringskolleger läste denna deklaration, och helst också att de förstod den.
Herr talman! Först vill jag tacka för vänligheten och generositeten från Pierre Schoris sida. Jag vill också nämna att elsalvadorianer i samspråk med mig uttryckligen sade att detta även var en seger för Sverige. Jag vore, herr talman, mycket njugg och ogin om jag inte framhöll att i den tacksamheten och den segern har Pierre Schori en stor del. När det gäller att få människor att läsa, så övergår det måhända min förmåga. Men läskunnigheten är det inget fel på, det kan jag garantera.
Herr talman!Detta inlägg blir så mycket viktigare som Pierre Schori använde det här tillfället, liksom så många andra, till att kasta smuts på moderata samlingspartiet och den s.k. högern i vårt land. Jag vill gärna säga att jag faktiskt tillgodoräknar mig kvaliteten att länge ha fäst stor uppmärksamhet vid förhållandena i Centralamerika. Jag har aktivt varit i kontakt med många frihetsrörelser i Latinamerika och Centralamerika. För den skull vill jag anmäla mig som en läskunnig, påläst, insiktsfull högerman, som stöder frihetssträvandena för de centralamerikanska folken, oberoende av ras, tro och hudfärg. Jag vill vända mig till Alf Svensson och delta i hyllningarna, som egentligen inte gäller Alf Svensson utan Pérez de Cuellar och den fantastiska insats som detta oändligt långa och tålmodiga fredsarbete har inneburit. Den fråga jag vill ställa är litet mer frågebetonad än Pierre Schoris till fråga maskerade påstående. Delar Alf Svensson min uppfattning att den fria handeln i regionen nationerna emellan är det förnämsta medlet att återställa självkänslan i de centralamerikanska republikerna? Vill Alf Svensson å regeringens vägnar vidta åtgärder för att biträda dessa nationer i arbetet att utveckla frihandelssystem och ekonomisk stabilitet, som möjliggör långsiktigt handelsutbyte?

Herr talman! Jag vill gärna skicka över en eloge till Nic Grönvall för hans engagemang för Mellanamerika. Jag har observerat det under gångna år. Det är mycket av rundgång i de här resonemangen. Jag har t.o.m. sett att marxisten Jörn Svensson gärna hade sett Nic Grönvall som biståndsminister. Man vet aldrig hur kommunikationerna går, jag höll på att säga över ideologiska gränser. Jag hoppas att det också kan uppfattas som en komplimang. Man kan ju inte vara säker. Att krig kan spridas, det vet vi. Men jag tror också att fred kan spridas. Jag hoppas att Guatemala är nästa nation som får underteckna ett fredsavtal. Jag frågade doktor Arias när han trodde att det skulle bli. Han svarade: Soon. Jag sade att det var ett diplomatiskt svar. Då svarade han: Very soon. Jag tror att en förutsättning för att handel skall kunna komma till stånd är att vi får fred i hela regionen. Jag är den förste att understryka handelns betydelse för välstånd och utveckling. Men man måste också komma ihåg att marknadsekonomi och handel i små nationer av denna typ kan bli isolerande. Handeln kan isoleras till ett litet fåtal, medan den stora massan fortsätter att leva i fattigdom. Man måste se till att marknadsekonomin och handeln kommer att omfatta hela befolkningen. Jag tror i detta avseende att Nic Grönvall och jag inte har skilda uppfattningar.

Herr talman! Förra sommmaren kunde vi hälsa tre grannländer, Estland, Lettland och Litauen välkomna som självständiga stater. Nu genomlider våra grannar en svår vinter. Sovjetväldets sammanbrott fick det system för produktion och försörjning som fanns att helt kollapsa innan något nytt hade hunnit växa fram. Delegationer från Sverige besökte Estland och Lettland veckan före jul och Litauen i mitten av januari för att bedöma behoven av direkt nödhjälp. Situationen varierar en del mellan länderna, men krisen som alla genomgår hotar på några områden att övergå i katastrof. Helgen före jul kunde jag gå ut med ett löfte om katastrofhjälp till Estland och Lettland. Upphandlingen sattes omedelbart i gång av SIDA. Regeringen fattade sitt beslut vid första regeringssammanträdet efter helgerna den 9 Lettland i katastrofbistånd. I dag beslöt regeringen på mitt initiativ att ge ytterligare motsvarande belopp till Litauen.

Av vete för 5 milj.kr. har 4 000 ton redan anlänt till Riga och Återstoden, dvs. 9 milj.kr., används för kraftfoder för fjäderfä. SIDA, som deltog i besöken i Baltikum, har även inlett upphandling för Litauen av medicin och sjukvårdsutrustning för 8 milj.kr. och kraftfoder för 7 milj.kr. Även andra länder har gjort utfästelser om gåvobistånd med medicin och spannmål till Baltikum. Vad jag här har redovisat innebär att Sverige kommit längst med att faktiskt leverera hjälpen. I Estland är, som också framgått i media, energisituationen särskilt alarmerande. Detta stod klart redan före jul, och vi informerade den estniske tillförordnade industri och energiministern som då var på besök i Sverige att 4 milj.kr. kunde göras tillgängliga för omedelbara inköp. Frågan gällde då om det var eldningsolja eller diesel som var mest angeläget. Jag har förståelse för att Estland i rådande situation med stora behov på alla områden och i övergången från planekonomi till marknadsekonomi kan ha svårt att snabbt få fram den här typen av beslut. De akuta problemen före helgerna löstes på estnisk sida i samverkan med bl.a. Lettland. Först i början på förra veckan kom besked från Estland om att det var eldningsolja som det svenska stödet borde användas till. Sukab, som fått uppdraget att handla upp olja, satte då genast i gång med upphandlingen. Ett avslut var nära i slutet av förra veckan, men då uppstod på nytt en diskussion i Estland om vad de svenska medlen bäst borde användas till. Estland meddelade under lördagen, i förra veckan, att hela beloppet borde användas för eldningsolja av den kvalitet som normalt används i värmeverken i Estland. Ett kontrakt är nu undertecknat, och olja skall börja levereras inom de närmaste dagarna med järnvägsvagnar från raffinaderier i Ryssland. Detta blir billigast. Dessutom är det så att Estland inte har hamnanläggningar som är utrustade för att ta emot några större kvantiteter olja från havet. Säkra uppgifter om hur stora dessa möjligheter är har visat sig svåra att få fram. Jag är glad att kontrakt nu tecknats och att snara leveranser kan inledas. För ett par dagar sedan kom oroande information om att situationen i Estland var än mer akut. Efter samråd mellan mig och SIDA beslutades om ytterligare 5 milj.kr. i katastrofbistånd som den estniska regeringen själv kan köpa olja för. Dessa medel står nu till Estlands förfogande. Så ett par ord om hur regeringen i enlighet med estniska förslag önskar bidra till att Estland litet mer långsiktigt kan lösa sina problem med utländsk valuta för att bl.a. kunna finansiera import av bränsle. De 4 milj.kr. som avsatts för akuta inköp av olja ingår i ett paket för underlättande av bränsleimport om 10 milj.kr. där återstoden, alltså 6 milj.kr., är avsedd att användas för att Estland skall kunna importera maskiner och andra nödvändiga insatsvaror för att öka sin export till marknader där betalning sker i konvertibel valuta. Det finns bl.a. ett intresse för export av massaved från Baltikum. Råvara finns, men det är svårt att få i gång exporten utan vissa investeringar i avverkningsutrustning och transporter. Den svenska gåvan kan användas av Estland för detta ändamål och därmed ge upphov till inkomster som i sin tur kan användas för import av ytterligare insatsvaror, men också av olja. Dessa transaktioner kommer att skötas genom en revolverande fond. Sukab har erfarenhet av sådana fonder från andra länder, som på grund av sina ekonomiska problem inte får normala bankkrediter. De åtgärder som jag nu redovisat uppgår till ett värde av 60 milj.kr. Till detta skall läggas beslut som tagits av regeringen och BITS under de senaste fem veckorna om ytterligare ca 40 milj.kr. Vi måste vara medvetna om att den fundamentala förändringsprocess som nu inletts i Ryssland och de baltiska länderna är mycket besvärlig men nödvändig. Under den närmaste tiden kommer produktion och handel att fungera otillfredsställande. Sverige vill stödja den ekonomiska utvecklingen i området. Därför har regeringen lagt fram förslag om att 3 miljarder kronor under en treårsperiod anvisas för hjälp till länderna som tidigare legat under kommunistisk diktatur. Huvuddelen av våra insatser måste syfta till att bygga upp dessa länder.

Herr talman! Biståndsministern beskrev olika problem på den estniska sidan. Det har säkert funnits sådana problem. I backspegeln framgick ju samtidigt de olika, litet svårförståeliga, turer som har föregått dagens redogörelse här i kammaren. Från början fick man intrycket att det var en gåva på 15 milj.kr. till Estland. Senare visade det sig vara 10 milj.kr. men det är en detalj i sammanhanget. Efter några dagar var det fråga om motköpsaffärer i stället för en julgåva, som den ursprungliga termen var. Biståndsministern berörde nu inte alls detta med motköp. Betyder det att hela den summa om 10 milj.kr. för bränsleimport till Estland, som nu tydligen är aktuell, är en gåva, eller är det fortfarande så att det bara är 4 milj.kr. som är en gåva? Jag tycker fortfarande att svaret på den frågan svävar något i luften. Det är dessutom bra om det kommer i gång leveranser snabbt nu, som biståndsministern beskrev. Kan biståndsministern lova här att detta också gäller leveranser eller åtgärder som täcker in hela det här beloppet på 10 milj.kr.? Det är inte mycket idé med insatser för vintern som kommer fram först när vintern är slut. Till sist ännu en fråga som gäller de uppgifter som finns i pressen i dag om hur upphandlingen har gått till och att man inte skulle ha kontaktat de oljebolag som i alla fall för en utomstående bedömare förefaller vara de naturligaste, de som har störst resurser för leverans och på annat sätt. Är biståndsministern säker på att den leverantör som valts är den bästa och billigaste?
Herr talman! Det har ju naturligtvis arrangerats en hel del tillställningar i media för att förvirra det här.Jag har försökt nå ut, men det är inte alltid man blir så rakt citerad som man önskar. De 10 milj.kr. som vi talar om här, Håkan Holmberg, gäller alltså energin. Det är en gåva, ingenting annat. Sex miljoner av dessa tio ville esterna inte använda till att genast förbruka genom att bränna upp eller konsumera, utan man ville få hjälp med att få i gång sin export. Det är klart att tio miljoner är mycket pengar, men i ett land där man förbrukar stora mängder olja på grund av att man har usla energisystem, ligger det i deras eget intresse att man också får i gång en export. Då får man själv valuta och kan fortsättningsvis köpa olja. Detta skedde alltså på esternas initiativ, som jag sade. De tio miljonerna är en gåva.Sex av dem ville man använda på det här sättet. Vi får komma ihåg att det kommer fler vintrar. Esterna måste komma ur planekonomin och komma in i marknadsekonomin. Hur skall man göra det om man inte får i gång sin export? De sifferuppgifter som jag har fått på vad oljenotan är per år för Estland jämfört med vad exportvärdet är, tyder ju mycket klart och entydigt på att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att fasa in Estland i marknadsekonomin. Den här affären och upphandlingen överlämnades alltså till Sukab. Jag fick beskedet att avtalet inte var klart i söndags morse. Jag arbetade nästan mer än vad jag orkade under söndagen och måndagen. I tisdags fick jag veta att undertecknandet eller godkännandet av avtalet skulle ske kl.15. Vid 17-tiden fick jag höra att så inte hade skett. Då tog jag omedelbart kontakt med SIDA. Ur SIDA:s katastrofbistånd tog vi fram fem nya miljoner som nu finns i estnisk hand. Dessa styr och ställer man själv med. Det är fakta. Det är vad jag kan redovisa.
Herr talman! Vi blir säkert alla då och då irriterade över hur media hanterar saker vi säger, men detta med motköp, som jag nämnde, var det väl ändå inte media som hittade på. Det var ett inslag som under ett par dagar gällde som en förklaring--i alla fall till en del--till de oklarheter som har rått här. Där finns fortfarande frågetecken kvar. Varifrån kom detta? Däremot är jag glad att det tydligen inte har någon aktualitet i dag. Även de sex miljonerna, utöver de fyra, är alltså en gåva och inte krediter, motköpspengar eller något annat i den stilen. Sedan tycker jag nog att frågetecknet fortfarande kvarstår också när de gäller hur upphandlingen har gått till. Om det är sant att man över huvud taget inte har kontaktat de stora leverantörer, som vi som inte dagligen sysslar med den här typen av affärer i första hand tänker på när det gäller oljeleveranser, tycker jag ändå att det är ett förhållande som kräver någon form av förklaring.
Herr talman! Det är kanske inte så enkelt att lägga till i hamnen med oljan, få fatt på den, och få fram just den kvaliteten, som man tror. Men vi måste väl ändå vara överens om att vi ville och skulle leverera den kvalitet som esterna ville ha. Det är inte heller svårt att förstå att man väntar därför att man vill använda dessa fyra miljoner på bästa sätt i den riktigt akuta situationen. Som jag sade i mitt svar fick man under en viss period hjälp från Lettland. Man trodde man skulle få hjälp från Ryssland, och så sköts det hela upp. Jag kan försäkra att vi verkligen försökte få fram besked. Jag berättade ju också hur vi i början på den gångna veckan hade besked om en kvalitet, i lördags fick vi det slutgiltiga beskedet. Det verkar som jag beskyller Estland, men det är inte det jag vill göra. Jag underströk ju med viss emfas att jag har förståelse för deras bekymmer. Man har själv, i kontakt med vår ambassadör, beklagat att man inte gett besked tidigare. Man har bett oss ha förståelse för det. Jag uttalar den förståelsen.
Herr talman! Som jag sade nyss är jag glad att det tydligen är fråga om en gåva på hela beloppet om tio miljoner. Jag hoppas att det också är så att den leverantör som har fått uppdraget är den bästa och den billigaste. Jag kommer att vara helt nöjd när jag ser att leveranser också kommer i gång på det sätt som de av oss som såg detta via media strax före jul fick intryck av skulle ha skett redan för en månad sedan.
Herr talman! Jag hoppas att Håkan Holmberg också är tillfreds med att vi har tagit fram ytterligare fem miljoner och satt i händerna på Estlands regering. Varifrån de köper olja för dessa fem miljoner eller när de köper den är helt och hållet deras sak.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon som har intresse av att misskreditera Alf Svensson, biståndsministern, för hans insatser. Jag har det avgjort inte. Jag är alldeles övertygad om att regeringen har ett gott uppsåt. Den har ett gediget opinionsmässigt underlag i landet. Det finns en genuin vilja, tvärsöver alla partigränser, att göra en reell insats för Baltikum. Det måste vara en underbar sits för en regering att ha denna bakgrund. Vi sätter inte punkt för insatserna, säger Alf Svensson. Det hoppas jag verkligen. Det hade varit ett fruktansvärt besked. Men jag ställde en fråga som gällde om biståndsministern kan tänka sig att förslagsvis ett hundratal miljoner ytterligare under detta år omfördelas till Baltikum, utan att ändamålet specificeras. Det skall ske med hänsyn till de behov som man gradvis kan identifiera och efter hand som man kan finna lämpliga arangemang för att föra över biståndet. Att jag tog smöret som exempel beror på att jag uppfattar det som så absurt att man i dag sitter på den typen av livsmedel -- det finns flera andra sorter, och de ger problem, problem, problem -- och inte tekniskt kan klara att transportera detta ett antal hundra mil från Västeuropa, eller från Sverige, ett femtiotal mil. Jag vill gärna återkomma om den byråkrati som upplevs som besvärande. Det är inte byråkratin i Estland. Jag har förståelse för att det, precis som biståndsministern har sagt, tar tid att ställa om från planekonomi till en mer marknadsinriktad ekonomi. Men i det här landet, där vi borde hylla marknadsekonomin, borde myndigheterna var mycket öppna för och ha stor generositet gentemot de många småföretagare som på ett sällsynt kreativt och obyråkratiskt sätt vill hjälpa människorna på andra sidan Östersjön.
Herr talman! Marknadsekonomin hyllas nu, såvitt jag vet, i hela Europa. Jag vet inte var man hyllar någonting annat. Jag vill än en gång säga att Sverige är först i Baltikum med reellt bistånd. Det tar sin tid och det finns svårigheter. Men vi skall göra allt vad vi kan för att det skall gå så snabbt som möjligt. Jag håller med Anders Högmark om att man skulle vilja använda livsmedelsöverskottet. Det gäller måhända smör, det gäller fisk och annat. Vi arbetar med detta och ser vad vi kan göra. Den insikten och den viljan torde finnas hos många nationer. Det finns exempel på att det inte bara är för svenskt vidkommande det förekommer vissa svårigheter att klara ut detta. Vi skall göra vad vi kan. När det gäller antalet miljoner hoppas jag att Anders Högmark kan tro mig när jag säger att vi skall göra allt vi kan för att få fram mer pengar. Men jag är inte så säker på att det vore korrekt av mig som enskild minister att säga att det handlar om si eller så många miljoner. Regeringens vilja är entydig. Vi skall göra vad vi kan med vad det vara månde i katastrofhänseende.
Herr talman! Mycket har sagts nu, och informationen har utvidgats till en allmän diskussion om bistånd till Baltikum. Jag tänkte begränsa mig till en reflektion i anknytning till den information som vi har fått om nödhjälpsinsatsen i Får jag först säga att vi socialdemokrater naturligtvis är mycket glada över att det görs insatser. Att det görs snabba insatser är angeläget och att det görs omfattande insatser. Behoven är stora. Jag hade som kommunikationsminister tillfälle att flera gånger besöka Baltikum, numera de baltiska staterna, och kunde konstatera dels att det finns stora behov, dels att Sverige har ett gott anseende. Sverige var först och tidigt ute när det gällde att komma till hjälp. Får jag med anknyting till den aktuella frågan säga att jag, liksom många andra, lyssnade på radion den 22 december. Vi hörde då biståndsministern säga ungefär att det vore otänkbart att fira jul i fest i Sverige om vi inte snabbt kom till balternas undsättning, med hänsyn till den situation som rådde där. Jag skall säga att jag kände litet olust, samtidigt som jag kände glädje. Uttalandet gav intryck av att vi skulle ha gott samvete i och med den allmosa som då annonserades. Men jag gladdes över att man ändå gjorde en insats och skulle göra den snabbt. Desto mer bestört blev jag och många andra när det efter en månad blev känt att julgåvan inte hade kommit fram. Min reflexion är att dagens information inte har gett tillräckligt belägg för att detta dröjsmål var av nöden, i synnerhet när vi nu ser att man på privat initiativ på några timmar har kunnat göra en insats. Jag tänker på de åtgärder som Dagens Industri har vidtagit. Min fråga är mer filosofisk: Inser inte biståndsministern att det kan skada förtroendet för Sveriges förmåga att göra snabba insatser, när insatsen inte är utförd en månad efter det att den högtidligen har proklamerats inför hela svenska folket? Jag ser något av ett moraliskt dilemma när orden inte står i proportion till den handling som utförs.
Herr talman! Den allsidigt sammansatta delegation som hade besökt Estland och Lettland kom hem precis i julveckan. Det var tekniker, läkare, energiexperter och folk från SIDA. Samma dag som jag skulle lämna mitt tjänsterum, precis före juldagarna, kom delegationen hem. Man hade då med sig de önskemål och idéer som man hade hämtat upp i Estland och Lettland. Det var inte lätt att då få ett regeringsbeslut, för regeringen var spridd. Vi tog kontakt med de fyra regeringspartiernas ledningar för att få en förankring. Det var mycket av det jag ville ha sagt med uttalandet. Jag kunde inte låta detta ligga och bero över helgerna. Vi får faktiskt komma ihåg att det har varit en del helger häremellan. Det är inte vilken månad som helst från den 22 december till den 22 januari, jul, nyår och trettonhelg. Vad kunde jag i det läget mer göra, den 22 december, än att se till att det fanns ett beslut från regeringen? Jag tror inte att någon i kammaren menar att jag sedan skulle ha börjat upphandla, att jag skulle ha skaffat fram avtal osv. SIDA, som skulle sköta denna upphandling, måste följa upphandlingsreglementet. Men jag kan försäkra Georg Andersson att de människor som arbetade med dessa frågor var i tjänst både jul och nyår för att få detta att fungera. Jag säger igen: Det är inte alltid så lätt att få besked om vad mottagaren faktiskt önskar. Det har tagit tid, och jag har förståelse för det. Om man tar ett privat initiativ och åker i väg med i stort sett vad som helst, höll jag på att säga, tackar mottagaren naturligtvis för det. Men för regeringen är det väl ändå en nödvändighet att vända sig till den estniska regeringen och få besked från den om vad den önskar använda de här pengarna till. Det har inte varit så lätt för esterna att ens tala om huruvida det skall vara kraftfoder till kycklingar, till nöt eller till svin. Jag förstår det. Det är klart att de som har svinuppfödning vill ha kraftfoder liksom de som har kycklinguppfödning, och så rullar det vidare. Jag var glad över -- jag begär ingen generositet i det avseendet från någon ledamot -- att jag så pass kvickt kunde få till stånd ett godkännande från de fyra partierna att detta fick ske. Det var det jag uttalade.
Herr talman! Det här resonemanget är något förbryllande. Det var inte lätt att få till stånd ett beslut, säger Alf Svensson, för det var helger. Min erfarenhet av regeringsarbete är att det är mycket lätt att få till stånd ett beslut rent tekniskt och formellt, när man verkligen har bestämt sig för något. Det krävs att fem statsråd samlas. Det finns fem statsråd, även om det är två dagar före julafton, i Stockholms närhet, så det går att fatta ett formellt beslut. När man går ut och ger hela svenska folket intrycket att ett beslut är fattat, men sedan säger att man inte kunde fatta beslutet förrän den 9 januari, tycker jag att man skadar förtroendet för Sveriges handlingskraft i en nödsituation. Nödhjälp kan inte ta hänsyn till helg och söcken. Självfallet måste ett sådant arbete kunna bedrivas av statsråd, tjänstemän och verksmyndigheter i en nödhjälpssituation. Så framställdes faktiskt situationen av biståndsministern den 22 december.
Herr talman! Det här blir alltmer filosofiskt tillkrånglat. Regeringen var överens den 22 december, och fem statsråd behövde inte samlas. Formellt fattades beslutet den 9 januari. Man kan uttrycka det så att regeringsbeslutet fanns redan den 22 december, men formellt den 9 januari. Möjligheterna att upphandla och att få allt att fungera fanns i alla fall från den 23 december. Men likväl tog det tid.
Herr talman! Herr biståndsminister! Jag skall be att först som representant för det femte partiet få instämma. Biståndsministern nämnde fyra partier som ger sitt fulla stöd. Vårt parti ger också fullt stöd för insatserna, och vi är mycket glada. Jag skulle vilja höja insatsbeloppet högst avsevärt. Vi är mycket nöjda med att höra att det är marknadsekonomi som gäller. Tyvärr är det inte alltid så. Jag tror att ett av felen är att SIDA har haft hand om hanteringen. Från mitt konsultarbete på SIDA vet jag att det är mycket planekonomi som gäller där. Skall det bli någon effektivitet i det hela, är det nog nödvändigt att gå ut med effektiva flödesscheman utanför SIDA. Jag håller med Anders Högmark att betydligt större belopp måste allokeras till Baltikum. I vårt parti har det rått viss turbulens om u-landshjälpen över huvud taget. Men när det gäller Baltikum råder inga som helst tvivel. Där är vi villiga att satsa miljarder och inte miljoner. Vi har synpunkten att det så småningom bör finnas tecken på att pengarna når fram och är till någon hjälp. Först måste vi få fram en organisation som tar hand om alla dessa krafter som vill ställa upp. Smörberget nämndes. Det finns många distributörer, transportarbetare och firmor som gärna skulle vilja ställa upp, om det fanns en förmåga att engagera dessa människor i ett Baltikumarbete. Här har regeringen en stor uppgift. Detta kan aktivera till flera arbetstillfällen och generera mera pengar till hjälp. Jag skulle vilja se att man använder sig av ett trepunktsschema. Först en punkt med pengar som ges oselektivt. Man hoppas alltså att det händer något med pengarna. Men det vet man inte alltid. Sedan ges ett bistånd där det begärs en redovisning. Mottagaren meddelar om det skall vara svin, olja eller kycklingar och redovisar sedan att det verkligen händer något. På sikt kan ett samarbete mellan svensk och baltisk industri läggas upp. Det bör bli en feedback, så att vinsten kan användas för att allokera ytterligare hjälp till de baltiska staterna -- inte för att stoppa in vinsten i den svenska statskassan.

Herr talman! Stranden är en ovärderlig tillgång för avkoppling och rekreation. Till Ystads milsvida sandstränder kommer årligen tiotusentals människor för att få avkoppling och frisk luft och för att njuta av havet. Detta verkar naturligtvis positivt. Men bilden är inte så positiv och ljus, därför att stränderna i Ystads kommun i dag är både hotade och på sina håll helt bortspolade. Även bebyggelsen är hotad, och viss bebyggelse har försvunnit ut i havet. Det är bebyggelse som på ett tidigare stadium låg på betryggande avstånd från havet som nu har fått känna på naturens oanade krafter. Det handlar alltså om stranderosion. Och det är ett allvarligt och växande problem. Statsrådets svar på interpellationen var nästan bara ett jaså. Jag blev litet förvånad över att statsrådet inte tar mer allvarligt på ett sådant stort problem som detta i verkligheten är. Statsrådet säger att man inte vet vilka verkningar växthuseffekten osv. har. Men de flesta forskare är i dag överens om att växthuseffekten har en påverkan på detta. Vidare säger statsrådet: ''Landets kommuner har i enlighet med intentionerna i plan och bygglagen samt naturresurslagen ett särskilt ansvar i detta avseende.'' Ja visst, men man skall ha med i bilden att byggnaderna vid Löderups strandbad uppfördes på 40 och 50-talen, då det inte var kommunen som planerade utan länsstyrelsen, alltså regeringens förlängda arm. Man kan inte i dag belasta Ystads kommun för detta genom att säga att det är den som har planerat dåligt. Vidare säger statsrådet i svaret att detta bör utredas. Det är ju ett enkelt sätt att komma ifrån problemet. Jag har följt detta ganska länge, och min erfarenhet är att denna fråga är mycket bra utredd av högskolan och universitetet i Lund. Forskare har varit inkopplade under lång tid, och man har bilden ganska klar när det gäller vad som bör göras. Per Stenmarck nämnde Valfrid Paulssons besök, och jag var också med vid detta besök. Valfrid Paulssons åsikt var att någonting måste göras. Det kan inte vara rimligt att en kommun av Ystads storlek ensam skall bära detta ansvar, utan det är viktigt att staten också tar sitt ansvar. Nu säger statsrådet att det är först när vitala nationella intressen är hotade som staten skall gå in. Vad är vitala nationella intressen? Är det då 300 hus riskerar att försvinna ut i havet? Är det då hotelloch restaurangbyggnader hotas? Är det då riksväg 10 håller på att spolas bort? Är det då Ystads kommuns stora avloppsledning ligger i farozonen? Ystads kommun vill att man gör Löderups strandbad till ett pilotprojekt -- det är en sträcka på 1 700 meter -- och att man ser det positiva i vad som händer i dag och utnyttjar det med tanke på framtidens bekymmer. I Ystads kommun är vi övertygade om att det om 10--20 år kommer att vara stranderosion på andra sträckor i Skåne och på Hallands sandstränder. Då kan det vara bra med ett pilotprojekt som har gett erfarenheter. I andra länder, bl.a. i vårt grannland Danmark, har man vidtagit framgångsrika åtgärder mot stranderosion. Vi kan vända oss till Danmark för att hämta tekniska lösningar. Forskarna i Lund har också presenterat lösningar. Sträckan på 1 700 meter innebär en kostnad på 18 milj.kr., vilket är framräknat. Villaägarna är villiga att ta sin del, och kommunen är villig att ta sin del. Min fråga till statsrådet lyder: Är statsrådet beredd att gå i spetsen och verka för att staten tar sitt ansvar i detta sammanhang och hjälper till att lösa dessa problem? Jag skulle vilja inbjuda statsrådet till ett besök i Ystads kommun. Det skulle vara intressant att få bekräftat om statsrådet vill fördjupa kunskaperna på ort och ställe och ta del av problemen, diskutera och få information från Ystads kommun och från forskarna i Lund. Då tror jag att statsrådet får en helt annan syn på detta. Jag vill, herr talman, avslutningsvis säga till statsrådet att det här är en så viktig och stor uppgift att det är omöjligt för en ensam kommun att klara den. Därför tycker jag att staten bör gå in och ta sin del av ansvaret. För att statsrådet skall kunna fördjupa sina kunskaper vill jag överlämna ett videoband på 13 minuter till henne. Den är gjord av Ystads kommun och handlar om Löderups strandbad. Den beskriver problemen, och forskarna berättar hur man skall lösa problemen.

Herr talman! Naturen skall ha sin gång. Det håller jag med om. Men det gäller då vissa områden. Som Per Stenmarck sade är det riktigt att vi inte kan sikta in oss på att skydda hela södra kusten. Där det inte finns någon bebyggelse eller några vägar som är hotade och där det inte finns annat av intresse eller av ekonomisk betydelse som är hotat skall vi inte vidta några åtgärder. Men just när det gäller de här aktuella områdena -- där det byggts tidigare och som i dag verkligen är hotade och som även har drabbats av katastrofer -- anser vi att åtgärder bör vidtas. I det sammanhanget kan resonemanget om att naturen får ha sin gång inte accepteras. Naturvårdsverket har sagt att hus skall flyttas. Men jag undrar just vad det skulle kosta att flytta 300 hus. Jag tror att det är omöjligt att följa den linjen. Ännu en gång vill jag säga till statsrådet: Ta till vara det intresse som finns hos politikerna i Ystads kommun och bland forskarna vid både högskolan och universitetet i Lund! Utnyttja den situation som vi i dag befinner oss i och gör ett pilotprojekt av den 1 700 meter långa sträcka som det här rör sig om! Det kostar staten några miljoner -- jag tror att det handlar om 6 miljoner. Men det här är viktigt, och det blir väl använda pengar med tanke på framtiden. Jag tänker då på förhållandena tio eller tjugo år framåt i tiden, då erosionsskadorna kanske är fler och större på andra sträckor. Jag tycker att vi nu har ett ypperligt tillfälle att göra något. Jag har en känsla av att vi står och stampar i tjära. Jag har deltagit en del i sådant här arbete under en tid. Vi som har jobbat med dessa saker kom väldigt långt i diskussionerna med det tidigare miljödepartementet. Vi hade tre sammanträden med naturvårdsverket, Ystads kommun och miljödepartementet. Tjänstemän från miljödepartementet var där nere för att på platsen titta på förhållandena. Det hela verkade faktiskt hoppfullt. Men så kom söndagen den 15 september -- det var som att börja om från början. Det är dock glädjande att statsrådet nu visar ett intresse för studier på ort och ställe. Jag hälsar statsrådet välkommen till Österlen och till Ystads kommun.

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att det finns ett stort intresse hos lokalbefolkningen för dessa saker. Ett sådant intresse måste finnas för att det skall kunna bli en riktig debatt om ett visst problem. Egentligen är det ju lokalt som man är mest initierad, dvs. har kunskaper om rådande förhållanden. Jag förstår att också forskare i Lund trycker på och menar att Löderup skall göras till ett pilotprojekt och att projektet skall bli föremål för åtgärder av nämnda slag. Det finns därför anledning för mig att i samband med min resa dit ner också ta kontakt med de här forskarna. Jag skall alltså inte bara åka ner till den aktuella platsen, utan jag skall även diskutera de här frågorna med berörda parter. Kaj Larsson sade att man hade kommit väldigt långt. Ja, inte vet jag hur långt ni kom i diskussionerna med den förra regeringen. Det blev ju nej varenda gång ni ställde frågor. Mot den bakgrunden tycker jag inte att Kaj Larssons uttalande på den punkten är helt övertygande. Naturligvis har jag, som jag tidigare har sagt, för avsikt att studera förhållandena och att göra en samlad bedömning. Storleken på insatserna känner jag inte till. Men det är väl ingen idé att diskutera den saken här. Det kan vi göra efter det att jag har varit där nere och sett hur det förhåller sig, alltså när jag på platsen har fått information. SGU är egentligen inte en myndighet som lyder under mig, utan SGU lyder under näringsdepartementet. Därför har jag inte haft någon beredskap för att närmare studera dess verksamhet. Å andra sidan håller man på med väldigt mycket som berör miljön. Därför är kontakterna med SGU självfallet absolut nödvändiga. De extra medel som man har fått är till för att man i princip skall kunna fördubbla sin kapacitet. Naturligtvis sysslar SGU med många olika saker. Bl.a. gäller det den maringeologiska karteringen, för vilken tillräckligt med pengar måste utgå i fortsättningen. Man har ju sagt att Skånekusten skall vara nästa kustområde som prioriteras. Jag utgår från att det kan ske ganska snabbt. Såvitt jag förstår är man klar med den kuststräcka som man tidigare haft att se över. I och för sig är det inte särskilt stor skillnad mellan våra synpunkter. I viss mån finns det i andra sammanhang liknande fenomen -- även om det kanske inte handlar om 300 hus. Det kan gälla t.ex. vägar. Jag tänker då på nipstränderna vid Ångermanälven och ras i det sammanhanget. Det kan också vara fråga om andra områden där det finns risk för ras. Därför tycker jag att det behövs oerhört mycket sunt förnuft när beslut fattas i sådana här frågor. Vi binder ju därmed upp oss för framtiden. Om vi fattar ett beslut om Skånekusten, kommer det självfallet krav. Även om det rör sig om naturliga processer finns åsikten att vi på något sätt skall gå in. När det gäller detta med att göra Löderup till ett pilotprojekt tänker jag inte ge något svar i dag. Inte heller tänker jag i dag ge ett svar på frågan om vilken andel jag avser att bidra med när det gäller pengar till Skånekusten. Det enda jag kan utlova är att jag skall skaffa mig kunskaper på platsen, att jag skall träffa de forskare som har åsikter i frågan och att jag skall se till att man vid olika myndigheter och inom olika sektorsområden framför sina åsikter i frågan, så att jag kan göra en samlad bedömning. Längre tänker jag inte gå i dag.

Herr talman! Kaj Larsson och jag tillhör olika partier. Ändå har vi ett gemensamt intresse när det gäller arbetet med dessa saker. På en punkt håller jag emellertid inte med Kaj Larsson. Det gäller då hans uttalande om att det känns som att börja om från början i och med valresultatet den 15 september. Jag tycker nog att vi i dag har kommit en bit på vägen. Vi har ju en regering som är beredd att medge forskningsanslag för inte minst det här aktuella området. Beklagligtvis har jag inte fått de kompletterande svar som jag efterlyser. Jag hoppas dock att sådana så småningom kommer. Vidare kommer vi där nere i Skåne att få besök av ett statsråd. Jag är övertygad om att det innebär att vi kommer framåt i frågan. Fler personer som för första gången varit på platsen och sett området har nämligen påverkats. Både Kaj Larsson och jag har flera gånger försökt att övertyga Birgitta Dahl om nödvändigheten av ett sådant besök. Men det har varit helt ointressant för henne. Vidare har vi nu fått höra att det finns ett intresse från statsrådets sida för att lyssna på de fristående forskare på det här området som finns i Lund. Det är utomordentligt glädjande och positivt. Något sådant har det heller inte varit fråga om tidigare. I stort sett har berörda statsråd tidigare bara varit intresserad av att lyssna på statens egna experter på det här området. Mot den bakgrunden uppfattar jag det som sagts här som ett fall framåt -- även om detta är litet. Statsrådet säger i svaret: ''Erfarenheter från andra länder visar att erosionsdämpande åtgärder i ett område oftast medför förändringar i angränsande områden.'' Detta upprepade statsrådet i sitt senaste inlägg. Ja, det är riktigt att så varit fallet. Men det är just därför som forskningen kring de här frågorna är oerhört betydelsefull. Det talas om en flyttning av hus i Löderup. Men det är, som Kaj Larsson sade, fråga om väldigt mycket i det sammanhanget, om en mycket omfattande process. Dessutom är det förmodligen inte bara Löderup som det i framtiden kommer att handla om utan också en lång rad andra områden. Enligt den SMHI-statistik som jag tidigare redovisade är det mycket som tyder på att antalet extrema högvattenssituationer -- under det senaste veckoslutet såg vi exempel på sådana -- blir allt vanligare i framtiden. Det innebär att det kan bli allt fler översvämningar och en allt svårare erosion, som får mycket allvarliga konsekvenser för infrastrukturen i kustnära områden. Trots allt lär vi aldrig kunna flytta på Malmö, Kristianstad eller andra områden som drabbas av sådant här nu eller i framtiden. I stället måste vi i god tid lära oss hur vi skall hantera problemen med existerande anläggningar och hur vi kan undvika att nya problem uppstår i framtiden. I det sammanhanget vill jag avslutningsvis ännu en gång understryka att behovet av forskning på detta område är utomordentligt stort. Då vill jag också betona att det är viktigt att de extra medel som nu har tilldelats SGU också används för erosionsforskningen.

Herr talman! När det gäller Löderup är problemet just den stora förtvivlan som många stugägare känner. Jag sade att det känns som om man står och stampar i tjära. Men det skall snarare uppfattas som ett uttalande från de här människornas sida. De upplever bara hur kvarnarna maler och maler och att ingenting händer. Det finns stugägare som har flyttat sina stugor tre gånger. Men fortfarande är stugorna hotade. Det finns stugägare som lägger ner hundratusentals kronor på att tippa sten för att skydda stränderna, något som inte är bra för naturen. Det kommer inte heller i framtiden att vara en lösning. Därför är det nu viktigt att vi inte fastnar i långdragna utredningar, för då kan det bli så att det när man väl är klar inte finns några hus i Löderup. Därför är det viktigt att vi agerar med kraft. Jag skulle till statsrådet vilja ställa frågan: Är statsrådet beredd att i dag uttala att hon med kraft och energi skall jobba för att det på ett eller annat sätt blir en lösning på problemet i Löderup? Det går inte längre att dra ut på tiden, utan vi måste komma fram till en lösning. Det måste komma ett besked om hur staten ställer sig till detta. Det är viktigt för Ystads kommun att man får ett besked, och det är också viktigt för villaägarna. Man har ju i ett niopunktsprogram gjort upp hur man skall gå till väga med detta, bit efter bit efter bit. Villaägarna ställer, som jag sade, upp med en tredjedel och kommunen med en tredjedel. Förhoppningen är då att också staten tar sin del.

Herr talman! Jag känner inte igen mitt land -- och jag tycker inte om vissa nya tendenser i vårt samhälle. Det finns många -- både svenska och utländska betraktare -- som har ansett oss litet stela, litet tråkiga. När vi debatterar -- t.ex här i kammaren -- yttrar sig en i taget i god ordning utan att störas genom avbrott från åhörarna. När vi stiftar lagar tar det sin grundliga tid. Tråkiga? Ja, kanske det. Men i botten av detta mindre eldfängda beteende ligger en respekt för meningsmotståndarna och en känsla för fair play: om jag får redovisa min uppfattning måste andra få göra detsamma. I det typiskt svenska ligger bl.a. också öppenhet, yttrandefrihet, tolerans och samarbete. Men nu har nya oroväckande mönster dykt upp i vårt samhälle. Det finns grupper som struntar i debatten och som struntar i respekten för andra. Personer eller uppfattningar som anses oförenliga med det egna synsättet utövar man våld mot. De som nu drabbas är svenska medborgare av utländsk härkomst eller personer som har kommit hit som flyktingar eller invandrare. Låt mig klart säga att det kan finnas olika uppfattningar bland oss vad gäller bl.a. invandringens omfattning och effekter. Det är inte konstigt. Vi lever i ett land där även sådana frågor får debatteras fritt. Men i denna fråga -- eller i andra politiska frågor -- kan vi aldrig tolerera att sansad debatt och utbyte av argument ersätts av våldsaktioner. Vi måste alltid komma ihåg att tolereras våld i dag mot invandrare, då accepteras våldets princip och vårt rättssamhälle hotas. De som begår våldsbrott mot andra på grund av deras hudfärg, hårfärg, språk eller vanor förtjänar inte annat än vårt gemensamma fördömande, förakt och bestraffning. För den som tillgriper våld har ställt sig vid sidan av de ideal som vi vill skall vara vägledande för mänsklig samvaro. Våldet står för barbariet och för det laglösa samhället. Det kan finnas förvirrade människor som i illgärningarna ser något beundransvärt. Till dem vill jag säga att det är fegheten ni beundrar. Vad krävs det för mod för att skjuta en slumpvis utvald och försvarslös medmänniska på öppen gata? Vad finns det att beundra hos dem som i skydd av mörkret smyger fram till ett hus, häller ut bensin och försöker bränna dem som sover där till döds? Jag vet att den helt överväldigande delen av vårt folk tar kraftfullt avstånd från och fördömer sådana handlingar. Men till er som vet vem som begår dessa handlingar eller känner dem säger jag: Få dem att sluta! Gör klart för dem att ni avskyr vad de gör. Om de inte överger våldets väg så vänd dem ryggen! Undvik deras sällskap! Ställ er på humanitetens sida, inte på barbariets. Ta ert ansvar. Till dem som tror sig kunna påverka samhällsutvecklingen genom våldsbrott vill jag säga: Vi tänker inte vika för den sortens handlingar. Vi har lagar som förbjuder envar att begå våldsbrott, och dessa lagar gäller självklart också när brottsoffret är en svensk medborgare av utländsk härkomst eller någon som har kommit hit från något annat land för kortare eller längre tid. Jag vill ta detta tillfälle för att kortfattat erinra om de möjligheter som i dag finns att ingripa mot brott med rasistiska inslag eller motiv. De grundläggande bestämmelserna om skydd mot etnisk diskriminering finns i regeringsformen.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 I 2 kap. 15 § sägs att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet. Vidare sägs i 2 kap. 20 § 1 st. 7p. att utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om skydd mot att missgynnas på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Förutom dessa grundläggande bestämmelser finns det ett antal straffrättsliga stadganden i brottsbalken som kan användas vid rasistiska förfaranden. Inledningsvis vill jag nämna de brott som direkt tar sikte på en rasistisk eller diskriminerande verksamhet. I brottsbalken 16 kap. 9 § om olaga diskriminering straffbelägges om näringsidkare i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Typfall är att vägra sälja till viss folkgrupp. I brottsbalken 16 kap. 8 § straffbelägges att i uttalande eller annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Görs ett sådant uttalande i tryckt skrift innebär det tryckfrihetsbrott. Brottsbalken i övrigt innehåller en mängd straffbestämmelser som kan bli aktuella. I detta sammanhang vill jag nämna dem som ligger närmast till hands. Brotten mot liv eller hälsa, såsom mord, dråp och misshandel. Brotten mot frihet och frid. Här kan närmast brotten olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott och ofredande bli aktuella. Ärekränkningsbrotten, främst förtal och förolämpning. Skadegörelsebrott, främst skadegörelse som även finns i en grov variant med enbart fängelse i straffskalan. Allmänfarliga brott, främst mordbrand och grov sådan. Brott mot allmän ordning, främst det tidigare nämnda hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. I 16 kap. brottsbalken bör också nämnas bestämmelsen om uppvigling vilken straffbelägger att muntligen inför menighet eller folksamling i skrift som sprids eller till annat meddelande till allmänheten uppmana eller eljest söka förleda till bl.a. brottslig gärning. Brott mot allmän verksamhet, främst övergrepp i rättssak. Tjänstefel kan bli aktuellt vid offentlig tjänstemans särbehandling på grund av ras eller liknande. Rent allmänt gäller att rasistiska motiv kan tas med vid bedömningen av brottets straffvärde och leda till högre straff än annars. Rättsväsendet har som uppgift att tillse att dessa bestämmelser efterlevs. Katalogen är lång. Polisens resurser har nu koncentrerats till att gripa förövarna och förhindra nya våldsdåd. Regeringen har, för att underlätta polisens ansträngningar, utfäst en belöning till den som medverkar till att få stopp på den våldsverkare som härjar på våra gator. Jag vill slutligen nämna att det pågår en översyn av bestämmelser på andra områden för att ge oss vidgade möjligheter att ta itu med det rasistiska våldet. Utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering har i ett delbetänkande, Organiserad rasism, nyligen föreslagit att i brottsbalken skall införas ett nytt brott med benämningen organiserad rasism. Den brottsliga gärningen utgörs av deltagande i sammanslutning som genom att medverka eller uppmana till brottslighet som innebär våld, hot eller tvång måste anses förfölja folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Enligt förslaget skall motsvarande tryckfrihetsbrott införas i tryckfrihetsförordningen. Detta utredningsbetänkande är för närvarande på remiss. Det finns även anledning att kortfattat nämna de kriminalpolitiska förändringar regeringen avser att genomföra. Att bryta utvecklingen mot allt fler brott är en avgörande fråga för allas trygghet i samhället. Det finns för närvarande stora brister vad gäller möjligheterna att ingripa mot unga brottslingar. Det måste skapas fungerande institutioner i statens regi för sådana brottslingar. Det finns också anledning att överväga införande av s.k. veckoslutsfängelser. Även särskilda jour och ungdomsdomstolar kan bli aktuella. Den s.k. halvtidsfrigivningen från fängelsestraff har väckt berättigad irritation hos svenska folket. Redan i år kommer förslag att läggas fram som i princip innebär en återgång till den reglering som gällde innan halvtidsreformen genomfördes. Det blir alltså inte fråga om någon obligatorisk halvtidsfrigivning, och riktpunkten för de flesta intagna blir att frigivning inte medges innan två tredjedelar av den utmätta strafftiden avtjänats. Kampen mot narkotikabrottsligheten är vid sidan av kampen mot våldsbrottslighet en av våra mest angelägna kriminalpolitiska uppgifter. För att stoppa missbruket tidigt och kunna sätta in erforderligt stöd skärps straffskalan vid ringa narkotikabrott. Polisen behöver ökade resurser, och det skall den få. Antagningen av polisaspiranter har redan ökat. Målsättningen är att polisbristen skall vara avhjälpt senast år 1995. Rättsväsendets funktion är ytterst allas vårt ansvar. Respekten för medmänniskor och avståndstagande från våld och rasism kan vi envar visa oberoende av mängden lagar och bestämmelser. Det handlar om grundläggande etiska värden som överskuggar nationella och kulturella uttryck. Vi lever i ett fint land som vi kan vara stolta över. Låt oss tillsammans göra vad vi förmår för att vi skall kunna säga detsamma om Sverige i framtiden.